Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, och jag gör det av hela mitt hjärta. Vi har sett många ihopslängda svar på interpellationer, om jag får vara så vanvördig mot regeringen, men detta är ett genomarbetat och tydligt svar som rätar ut en del av frågetecknen. Det konstateras att kommissionen hade rätt att ställa krav på Svenska kraftnät. Det enda krav man kunde ställa var att Svenska kraftnät i enlighet med de konkurrensregelverk som finns inom EU inte skulle utnyttja sin dominerande ställning. Så långt är allt rätt. Men det som är intressant i detta fall är vad som sedan hände när man förhandlade och diskuterade och vilken roll regeringen hade då. I 2009 års regleringsbrev för Svenska kraftnät står nämligen följande: "Den nya förordningen med flera anmälnings och potentiella prisområden ska genomföras så fort som det är möjligt med hänsyn till dels de förändringar i olika IT-system som behöver genomföras, dels den finansiella marknadens behov av framförhållning. Uppdraget omfattar genomförande och tidsplan för förändringar av IT-system, analys av hur många anmälningsområden som är optimala med hänsyn till pågående och planerade nätförstärkningar." Regeringen hade redan där givit Svenska kraftnät i uppdrag att dela in Sverige i flera elområden. Det går inte att tolka regleringsbrevet som beslutats av regeringen den 25 juni 2009 på något annat sätt. Vad var det som gjorde att man gick in här? Det blir ännu mer intressant att läsa när man ser på den överenskommelse som Svenska kraftnät har med EU-kommissionen. Där står inget om fyra områden. Där står att man hade kommit överens om två eller flera. Min fråga till statsrådet blir då: Varför blev det fyra och inte två som det står i överenskommelsen med kommissionen? Resultatet blev den förordning som kom i år och som talade om att Sverige skulle vara indelat i fyra elområden. Regeringen gav Svenska kraftnät i uppdrag att företräda Sverige i denna förordning. Varför gjorde man det? Anledningen till att jag ställde denna interpellation var att jag tyckte att frågetecknen blev fler och fler i den förra debatten vi hade om detta. Jag hade inte ens tänkt gå upp i den debatten, men ju längre jag hörde på debatten, desto fler frågetecken uppstod. Regeringen säger att man gärna hade sett att Sydvästlänken varit färdig innan man genomförde elområdena. Det tror jag säkert att man vill när man har hela perspektivet klart för sig. Varför agerade man då inte utifrån det tidigare? Under 2006-2010 borde man ha haft möjlighet att bygga Sydvästlänken, för inriktningsbeslutet togs 2005. Det är förvånande att man inte gjorde allt för att bygga det, med tanke på att man satte i gång detta redan 2009. Anmälan mot Sverige kom redan 2006. Det finns fortfarande en lång rad frågetecken i detta ärende.

Fru talman! Jag tackar it och energiminister Anna-Karin Hatt för ett uttömmande och bra svar. Förutsättningen för en fungerande marknad är att utbudet motsvarar efterfrågan och att marknadskrafter snarare än landsgränser styr var elen hamnar. Skälet till att Sverige är indelat i elprisområden är framför allt att vi vill möta EU:s krav på en fri inre marknad och att vi ska klara elförsörjningen i Sverige. Visst kunde man ha önskat att indelningen hade skett senare, efter att Sydvästlänken stod klar, vilket Anna-Karin Hatt också påpekat, men av olika skäl ser situationen inte ut så i dag. Det system vi har i dag har inte fungerat perfekt, och sedan systemet infördes har elkunder i södra Sverige tidvis fått betala ett högre pris än kunder som finns längre norröver. Hanterar vi inte problemet med flaskhalsar i elnätet riskerar Sverige att få en stämning och ett skadeståndskrav. Därför framstår det som både märkligt och en smula oseriöst att Socialdemokraterna kritiserar elområdena utan att komma med ett reellt alternativ - särskilt med tanke på att en gemensam nordisk elmarknad varit ett mål även för socialdemokratiska regeringar. Och när Norge nu ansluter sig till det svenska elcertifikatssystemet och det för första gången någonsin skapas ett gemensamt stödsystem mellan två länder för att främja utbyggnaden av förnybar energiproduktion säger Socialdemokraterna nej. Som så mycket annat inom socialdemokratin framstår detta som oklart. Vad vill man egentligen? Har man bytt fot? Är det energinationalism som gäller framöver? Är det viktigare att flaskhalsarna tillåts gå vid landets gränser än att vi tryggar en långsiktig och stabil energiförsörjning för oss och våra grannar? Om det är svaret, hur avser då Socialdemokraterna att agera gentemot EU-kommissionen? Den krassa sanningen är att en uppdelning av Sverige i färre områden knappast skulle tillåtas av EU. Vi skulle riskera att få korrigera beslutet i efterhand. Efter att Dansk Energi gjorde sin anmälan till EU-kommissionen gjorde kommissionen en omfattande utredning innan man gav ett förhandsbesked till Svenska kraftnät, så det fanns få möjligheter att skjuta på eller undvika kraven. Börje Vestlund kanske har några andra besked från kommissionen. Att jämna ut skillnaderna med mothandel, det vill säga att Svenska kraftnät kompenserar skillnaderna genom att handla med el på marknaden, skulle kräva oerhörda resurser som inte finns i dag. Inte heller det framstår som ett alternativ. Det problem som man behöver hantera är den begränsade överföringen till södra Sverige som gränsen för elområden bygger på. Vi behöver få mer el i södra Sverige, både genom nya investeringar och genom ökad stabilitet hos de befintliga leverantörerna. Framtiden handlar om mångfald på tillförselsidan och möjligheter till en mer flexibel förbrukning i kundledet och om en långsiktig trygghet för oss och våra grannländer, inte om energinationalism, idélöshet och oklara besked.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret. Som Börje Vestlund sade ger det en del svar, men det öppnar också för nya frågeställningar. När man läser svaret får man intrycket att regeringen gör allt den kan för att gömma sig bakom ett sätt som EU har att arbeta på och som regeringen värjer sig mot. Det är uppenbart i svaret. Det är intressant att fullfölja en del frågeställningar. Börje pekade på några av dem. Vad innebar egentligen regleringsbrevet 2009? Vad menade regeringen med de skrivningar som finns där till Svenska kraftnät? Var det skrivningar tagna ur luften eller hade man någon uppfattning när man sade att man skulle arbeta med att utveckla elområden i Sverige? Vad gjorde man under perioden 2006-2010? Den trånga sektorn är ju överföringskapaciteten till södra Sverige. Var det inte så att man minskade anslagen för investeringar till Svenska kraftnät, vilket försvårade deras möjligheter att bygga ut den infrastruktur som vi alla önskar se så snart som möjligt? Om regeringen kan finna och har förklaringar i EU-regelverket i relation till företaget Svenska kraftnät, vad har regeringen gjort under perioden när Svenska kraftnät har fört de här diskussionerna? Har man suttit på sin kammare och väntat på ett resultat? Har man funderat på vilka effekter detta skulle kunna få för hushållen, konsumenterna och företagen i de delar av Sverige som skulle kunna påverkas med tanke på den dåliga överföringskapaciteten? Hur tänker regeringen agera nu när diskussionen är som hetast och detta är genomfört och när företagens egna organisationer, till exempel Företagarna, genom Elisabeth Thand Ringqvist riktar mycket skarp kritik mot effekten av de fyra elområdena? Vilket besked tänker man ge hushållen och företagarna i södra Sverige som nu är oroliga, inte minst mot bakgrund av att vi är på väg in i en vikande konjunktur? Det jag är bekymrad över är inte regeringens förmåga att hitta förklaringar till varför det har blivit på det här sättet med de fyra elprisområdena, utan det passiva förhållningssätt som regeringen har valt i den här frågan. Elpriserna är kanske en av de viktigaste konsument och företagsfrågor som vi har i Sverige. Det är beklämmande att regeringen intar en så tillbakalutad och passiv hållning när det gäller frågor som är av den karaktären att de påverkar enskilda människors och företags ekonomiska utgångspunkter för framtiden. Vad är ministerns besked? Är det vänta och se som gäller?
Fru talman! Tack, Börje Vestlund, för att du uppskattade sakligheten i svaret. Det är viktigt för mig att så bra jag kan svara på de frågor som ledamöterna ställer. Jag tror att vi måste backa bandet och titta på en längre bit av historien. Sedan 2004 har de nordiska energiministrarna deklarerat att man vill se en utvecklad och fördjupad integration av den nordiska elmarknaden. Redan 2003 togs flaskhalsproblematiken upp på det nordiska ministermötet. Då var Leif Pagrotsky ansvarig energiminister. Vid varje tillfälle därefter har frågan om flaskhalsproblematiken varit uppe i de nordiska sammanhangen. Så var det när Leif Pagrotsky var ansvarig minister, senare när Mona Sahlin var det och sedermera när Maud Olofsson var det och nu också när jag har tillträtt. Det är frågor som har funnits på bordet väldigt länge. De har varit väl kända för alla, inklusive Socialdemokraterna och den då sittande socialdemokratiska regeringen. När det gäller flaskhalsproblematiken har Sverige en speciell ställning med sitt geografiska läge. Om vi har flaskhalsproblem i Sverige påverkar det omgivningen. Det påverkar de omkringliggande länderna på samma sätt som det påverkar de inhemska aktörerna. Därför fattade Nordiska ministerrådet 2008 beslut om en bred handlingsplan för att öka integrationen av den nordiska elmarknaden. Den innehöll en rad åtgärder i form av planering och investeringar. Man pekade ut fem angelägna infrastrukturprojekt, stamnätsprojekt, den så kallade packen, som behöver komma på plats för att öka överföringskapaciteten. Man resonerade också om elområden. Vid den tidpunkten var den svenska ansvariga ministern tydlig med att hela handlingsplanen måste genomföras - man kan inte rycka ut delar ur den. Det uppdrag som fanns i regleringsbrevet till Svenska kraftnät för 2009 ska ses mot den bakgrunden att de nordiska ministrarna hade enats om handlingsplanen och att Svenska kraftnät skulle påbörja planeringen för den. Däremot fanns det inte något uppdrag om att genomföra bara en enskild del. Det handlade om att genomföra hela handlingsplanen. Svenska kraftnät hade fått signalen att EU-kommissionen inte skulle tillåta Svenska kraftnät att fortsätta som tidigare, utan man skulle förbereda övergången till ett annat system. Det stämmer att Sverige och regeringen länge har påpekat att vi ville vänta med att införa den här typen av system tills Sydvästlänken var byggd. Det är också den hållning som vi har framfört i nordiska ministerrådet och i direkta kontakter med kommissionen. Sydvästlänken är ett av de projekt som har pekats ut i den här packen i handlingsplanen. Eftersom det projektet blev fördröjt problematiserade vi det och ville avvakta med prisområdena. När det gäller Marie Wickbergs inlägg instämmer jag i det historiskt viktiga i att vi nu går vidare på nordisk basis och bygger ut den nordiska samsynen och samarbetet om energi. Den 1 januari får vi ett historiskt världsunikt avtal mellan Norge och Sverige om att stödja utbyggnaden av förnybar el. När den fulla effekten är nådd kommer det att motsvara nästan hälften av dagens elproduktion i den svenska kärnkraften, eller hälften av elförbrukningen i den svenska industrin. Det gör att vi sammantaget i Norden kommer att få mer förnybar el, vilket kommer att bidra till att konsumenterna har en tryggare situation framöver.

Fru talman! Låt mig vara ganska formell till att börja med. Man kan naturligtvis träffas för att få debattera med ett statsråd; det är alltid trevligt. Men interpellationsinstrumentet har en djupare grund, nämligen att vara en del av granskningen av regeringen. Det är mot den bakgrunden man ska se den här interpellationen. Till Marie Wickberg kan jag säga: Vi är överens med regeringen om infrastrukturen och nätutbyggnaden. Vad jag vet finns det inga skillnader i uppfattningar över huvud taget i denna kammare om infrastrukturen när det gäller detta. Vi har samma idé och samma förslag. Vad vi möjligen kritiserar på politisk grund är vad man gjorde under åren 2006-2010. Varför satte man inte i gång byggandet då? Beslutet om inriktningen var taget redan 2005. Då fanns det anledning att sätta i gång rent praktiskt att bygga ut. Jag tror att det lite grann handlar om hur mycket man anslog till Svenska kraftnät när det gäller investeringar under 2006-2010. Det som jag vill försöka få klarhet i genom denna interpellationsdebatt är regeringens agerande för att få till elprisområden som just nu kritiseras i medierna, bland företagare och bland befolkningen inte minst i södra Sverige. Vad hade regeringen för roll i denna diskussion? Uppenbarligen agerade man bland annat genom regleringsbrev 2010 och i Nordiska ministerrådet 2008. Det är fler som har diskuterat det, som ministern säger. Men hur skulle Svenska kraftnät göra? Min fråga blir återigen: Varför blev det fyra elprisområden och inte två? Kommissionen har aldrig krävt mer än två. Jag brukar inte svara på frågor från mina meddebattörer på motståndarsidan, men kan vi inte lägga ned detta med stämningar och skadestånd? Det bör åtminstone komma in en stämningsansökan innan det kan bli några skadestånd, och det brukar vara en ganska långsiktig process. Jag vet att det finns ett enda fall då Sverige har fått betala skadestånd, och det gäller datalagringsdirektivet. Det är fyra eller fem år sedan man diskuterade att det var överhängande viktigt att Sverige skulle genomföra detta, och jag tror att det är i år som vi får börja betala skadestånd för det. Det tar alltså sin tid, och då hade man hunnit agera under tiden. Därför tycker jag att det är ett dåligt argument i detta sammanhang. Vi är överens med kommissionen om att detta inte är bra. Vi behöver ha högre överföringskapacitet, och vi behöver bygga ut vårt stamnät för det. Man försöker få det att framstå som att det är kommissionen som skulle ha tvingat Sverige till dessa fyra elprisområden. Men kommissionen har bara gjort en sak, den har konstaterat att Svenska kraftnät har en dominerande ställning som missbrukas. Det är det enda beslut som har kommit från kommissionen. Sedan har man tillsammans med Svenska kraftnät kommit med den förordning som även regeringen har varit inblandad i i så måtto att man har gett Svenska kraftnät i uppdrag att hantera detta. Därför är det intressant med denna debatt. Detta handlar inte om att vi har olika politiska uppfattningar i sak, utan det handlar om varför man återigen sprang i väg för att vara bäst i klassen när det gäller EU. Varför kunde man inte avvakta fram till dess att Sydvästlänken var byggd?

Fru talman! Det var ett betryggande besked som vi fick från Börje Vestlund om att man har övergett sin energinationalism som vi har hört exempel på tidigare. Jag tycker ändå att det finns goda skäl att ifrågasätta den attityd som Socialdemokraterna har haft i denna fråga när de gång på gång har uttalat sig och det har framstått som att de inte har instämt i regeringens synpunkter i denna fråga. Men det är betryggande att vi nu får tydliga besked.

Fru talman! Marie Wickberg försökte tidigare göra gällande att vi inte är för ett gemensamt elcertifikatssystem med norrmännen. Låt mig bara understryka att det är vi visst. Men vi har mycket högre mål än de som regeringen har bestämt sig för att ha tillsammans med Norge. Regeringen och Centerpartiet har nu låst in sig i ett avtal som innebär 25 terawattimmar förnybart fram till 2020. I vår reservation sade vi att vi gärna såg ett avtal med Norge men att vi ville ha 30 terawattimmar förnybart fram till 2020. Centerpartiet har alltså egentligen låst in sig i en lägre miljöambition än Socialdemokraterna och flera andra partier i denna kammare. Med detta sagt vill jag ändå ge statsrådet möjligheten att ge mig ett svar. Hon har ett par minuter kvar. När det gäller den passiva hållning som regeringen har haft när dessa elprisområden har införts undrar jag: Är det en hållning som regeringen tänker fortsätta ha? Vilka besked tänker regeringen lämna till Företagarna, Elisabeth Thand Ringqvist till exempel, som har varit mycket ihärdig i kritiken mot regeringen? Vad är beskedet, och vad händer i en situation där vi får en vinter i år eller nästa år då elpriserna rusar i höjden och konkurrenskraften för de svenska företagarna, inte minst i södra Sverige, försvåras av det faktum att regeringen har suttit ganska passiv vid rodret och konstaterat att Svenska kraftnät ingår ett avtal med EU-kommissionen om fyra elprisområden när kommissionen egentligen aldrig har ställt detta krav? Minst två elprisområden var kommissionens krav.
Fru talman! Det är viktigt att än en gång poängtera att Svenska kraftnäts åtagande har gjorts först efter det att kommissionen har bedömt att det agerande som man tidigare har haft faktiskt har stridit mot EU:s konkurrensregler. Det som kommissionen ville och var tydlig med mot Svenska kraftnät var att man skulle göra en tillräcklig uppdelning för att kunna hantera de interna svenska flaskhalsarna utan att begränsa utlandsförbindelserna. Så länge Svenska kraftnät lever upp till det har kommissionen ingen som helst synpunkt på hur många områden som Svenska kraftnät väljer att dela in Sverige i - två eller fler. Däremot var kommissionen mycket noga med att om Svenska kraftnät landade i en indelning som i efterhand inte skulle visa sig vara tillräcklig för att hantera problemen skulle kommissionen inom tre månader kunna återkomma och kräva ytterligare uppdelningar. Svenska kraftnäts, branschens och företagens syn är dock att ändringar av denna indelning i elområden bör undvikas och att eventuella ändringar måste ha god framförhållning. Detta är förstås för att skapa stabila villkor på marknaden. Det är därför som Svenska kraftnät gjorde bedömningen att det var viktigt att göra en tillräcklig indelning redan från början och därmed de fyra elprisområdena som är designade utifrån var det finns fysiska begränsningar i stamnätet. Det är alltså svaret på frågan varför det är just fyra områden. När det gäller Sydvästlänken önskar jag verkligen att den hade varit på plats nu. Vi kan nämligen se att om den hade varit det hade vi kunnat öka överföringskapaciteten med nästan 25 procent från norra Sverige till södra Sverige. Då hade många av de problem som vi såg inledningsvis i november kunnat vara ur världen. Nu kommer kanske Sydvästlänken på plats 2015. Vi i regeringen arbetar så snabbt vi kan med att ge förutsättningar för detta. Men så länge var det inte möjligt för Svenska kraftnät att hålla an i denna fråga. Ingela Nylund Watz påstår att regeringen gömmer sig. Det finns inget fog för denna hållning. Det som vi nu gör och som vi arbetar intensivt med är att på en rad olika områden se till att vi inte får bestående prisskillnader mellan de olika prisområdena. Vi storsatsar nu genom Svenska kraftnät på att bygga ut överföringskapaciteten. Det handlar om 3 1⁄2 miljard varje år de kommande tio åren för att få bort dessa flaskhalsar. Sedan 2006 har vi femdubblat vindkraften, och den förnybara elproduktionen växer mycket snabbt tack vare ambitionshöjningarna i elcertifikatssystemet. Det var det som vi såg hända i november. I början av november då hela Ringhals stod still uppstod prisskillnaderna. I slutet av november då tre av reaktorerna var i drift, även om de inte gick på full effekt, var prisskillnaderna mycket små. Därför är mitt besked till svenska företag att det är mycket viktigt med konkurrenskraftiga elpriser. Därför är jag väldigt glad över att kunna konstatera och också här i dag i kammaren kunna berätta att genomsnittspriset i december månad för elprisområdena 1-3 legat på 32 öre per kilowattimme. I prisområde 4 har elpriset legat på 34 öre per kilowattimme. Under motsvarande period förra året låg elpriset för hela Sverige på 80 öre per kilowattimme. Det är många som gör vad de kan för att piska upp en ganska hätsk stämning i den offentliga debatten. Men när privatpersoner och företag om ett tag öppnar sin elfaktura med kostnaden för den här tidsperioden kommer det att vara en avsevärt lägre elkostnad än förra året. Det är bra för svenska företag, och det är bra för svenska jobb.

Fru talman! Jag ska ta upp ett par saker i detta mitt sista inlägg här. Det här med energinationalismen börjar bli en vandringssägen bland borgerliga ledamöter. Vi har sagt att vi tycker att den nordiska marknaden ska fungera innan vi ger oss in på att bygga ut i hela Europa. Det tycker vi är befogat. Vi är på väg att nå ordning och reda på den nordiska marknaden. Då man kan fundera på hur man ska gå vidare med internal market, med den gemensamma marknaden. Det är ganska dumt att i tid och otid använda uttrycket i fråga. Det andra jag skulle vilja säga är följande: Det vi menar att man skulle ha gjort och det vi kritiserar regeringen för är att man 2008 då anmälan från Danmark kom inte var aktiv. Det var då man inte gjorde tillräckligt mycket, och det var då man inte funderade på antalet elområden. Man lyfte upp frågan till regeringsnivå för att se till att få ordning och reda i detta så att konsumenter inte drabbades. Vi skulle också ha snabbat på utbyggnaden av Sydvästlänken. Men någon diskussion om Sydvästlänken förekom över huvud taget inte under förra mandatperioden. Till sist, fru talman, får jag säga att jag är väldigt stolt över att som ledamot vara sista talaren för året i denna kammare. Jag vill önska statsrådet, fru talmannen och kammaren god jul och gott nytt år. Absolut sista ordet får dock statsrådet.
Fru talman! Apropå detta med elnationalism: Jag blir väldigt glad om det som Börje Vestlund säger här gäller för hela socialdemokratin. I debatten har det låtit som att man önskar att vi kunde avskaffa hela systemet med elprisområden. Men gör vi det flyttar vi flaskhalsproblemen ut till den svenska gränsen, och då är vi tillbaka på ruta ett i den nordiska diskussionen. Är man angelägen om att den nordiska marknaden ska fungera måste vi få en bättre ordning här. Jag är den första att understryka att det hade varit väldigt bra om engagemanget nu för Sydvästlänken hade varit lika starkt tidigare och framför allt om det hade varit särskilt starkt före 2006. När vi tillträdde kunde vi konstatera att vi beträffande Svenska kraftnät låg på investeringsnivåer som var alldeles för låga. Nu ligger vi på 3 1⁄2 miljard avseende de kommande tio åren, vilket är sex gånger mer än under Socialdemokraternas sista tolv år vid makten. Därför är det mycket bra om vi nu kan konstatera att Socialdemokraterna står upp för att vi måste hitta en ordning innebärande att den nordiska marknaden fungerar bättre. Jag kan inte låta bli att kommentera vad Ingela Nylund Watz säger apropå det världsunika samarbete som vi den 1 januari 2012 ingår med Norge. Det kan låta som en väldigt bra idé att rösta för Socialdemokraternas förslag och för avslag beträffande avtalet och att säga att vi ska ha en högre ambitionsnivå. I praktiken skulle det innebära att hela avtalet skulle falla. Både Ingela Nylund Watz och jag vet att bilaterala avtal fungerar på det sättet. Det hade inneburit att vi inte hade fått in förnybar elproduktion i det nordiska systemet motsvarande halva svenska kärnkraftsproduktionen eller halva elbehovet inom svensk industri. Därför är det väldigt bra att riksdagen valde att rösta för regeringens förslag och att bekräfta det bilaterala avtalet. Därmed får vi in 26 viktiga terawattimmar förnybar el i det nordiska elförsörjningssystemet.